Fru talman! Jag skall inte tillföra debatten fler argument eller kommentera några av de argument som har framförts. Jag vill bara avrunda debatten genom att tacka alla dem som har deltagit i den för en, som jag har uppfattat — Prot. 1986/87:117 | det, osedvanligt bra riksdagsdiskussion. För mig framstår den som en 46 maj 1987 riksdagsdebatt när den är som bäst. Den har föregåtts av ett engagerat och vitalt meningsutbyte mellan experter och lekmän och av brev, inlägg och uppvaktningar. Debatten har också förts i en atmosfär som präglats av uppmärksamhet i pressen; tidningarna har tagit ställning, och många engagerade inlägg har publicerats. Här i kammaren har vi fört en diskussion utifrån olika utgångspunkter. Vi har försökt övertyga varandra. Många av oss har kommit till debatten utan att ha sina ståndpunkter slutgiltigt bearbetade. Flera har tagit intryck av och bestämt sig först efter den diskussion som förts här i dag. Så borde riksdagen fungera oftare. Debatten har också präglats av en ömsesidig respekt, både för meningsmotståndare och för människans integritet. Den har präglats av respekt för den sörjande människan, för de anhöriga och för den vånda som personalen inom sjukvården känner inför döendet. Jag tror att vi under denna debatt har kommit varandra närmare så till vida att åtminstone en del missuppfattningar om de olika alternativen har kunnat undanröjas. Det finns mycket som förenar de båda sidorna i debatten, kanske mer än det som sagts i stridens hetta kan ha givit intryck av. Fru talman! Jag vill med detta tacka dem som har deltagit i diskussionen.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande nr 14 gäller anslag till teater, dans och musik m.m. Med ”m.m.” förstås inte helt betydelslösa områden som bibliotek, bild och form samt arkiv . Jag skall inledningsvis kort kommentera de moderata reservationerna. Reservation nr 2 gäller bidrag till Svenska rikskonserter såvitt avser fonogramutgivning. För närvarande utgår statligt stöd för fonogramproduktion bl.a. till Rikskonserter och till statens kulturråd. De senare medlen fördelas till fonogramutgivare efter ansökan. Genom det direkta stödet till Rikskonserter undandras den verksamheten från konkurrens om befintliga resurser. Erfarenheten visar — och bekräftar i detta fall — att en sådan förmånsställning inte är lycklig. Många små fonogramproducenter har en utgivning av hög klass till betydligt lägre kostnad än Rikskonserters. Vill Rikskonserter ägna sig åt fonogramproduktion bör det ske på samma villkor som gäller för andra. Vi har därför förordat en nedskärning av anslaget till Svenska rikskonserter med 3,5 milj.kr. och en höjning av anslaget G 3. Stöd till fonogram och musikalier, som behandlas i betänkandet 17 om en liten stund, med 1,7 milj.kr. Ändamålet, att garantera en utgivning av fonogram som tillgodoser en smal och begränsad marknad, torde bättre uppnås med vår modell. I reservationerna 4, 7 och 11 yrkar vi avslag på bidragen till Skådebanan. Det är utmärkt om skilda slag av organisationer liksom enskilda på ideell grund vill medverka vid marknadsföringen av musik och teater. Men det statliga stödet bör rikta sig till institutionerna själva. De kan på ett effektivare sätt bidra till vidgade publikkontakter. Vi avsätter därför 1 milj.kr. till detta ändamål. Reservation 5 avser medel till fria teater-, dansoch musikgrupper. Dessa har under ett antal tidigare år fått kraftiga statliga anslagshöjningar. Vi anser det därför inte i år motiverat med någon förstärkning. Det får i stället ankomma på lokala intressenter att göra de extra insatser man anser behövliga. Reservationerna 14 och 15 gäller de särskilda medlen till arbetsplatsbibliotek. Att vi avstyrker detta betyder naturligtvis inte att vi har någonting emot arbetsplatsbibliotek som sådana. Om anställda och företag tillsammans vill driva den typen av verksamhet är det alldeles utmärkt. Men att med offentliga medel bygga upp två parallella biblioteksorganisationer, en med anknytning till kommuncentra och bostadsområden, en med anknytning till arbetsplatserna, är att splittra befintliga resurser. Det är olyckligt om staten med ett särskilt anslag fungerar som dålig rådgivare åt kommunerna på denna punkt. Inom området bild och form slutligen har vi avgivit två reservationer, nr 19 och 20. Reservation 19 rör statliga medel till konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. I många andra verksamheter ingår lokaler dit allmänheten har tillträde. Lokalhållaren skaffar själv den konst som behövs för att skapa en trivsam miljö. Det är föga lämpligt och jämlikt att några organisationer fortlöpande förses med konst på statens bekostnad. I reservation 20 yrkar vi reservanter att 147 000 kr. flyttas över från Konstfrämjandet till Sveriges konstföreningars riksförbund. Det finns för närvarande en omotiverad snedbalans mellan stödet till Konstfrämjandet på närmare 5 milj.kr. och stödet till SKR på 1,4 milj.kr. Vårt förslag är ett ringa steg på vägen när det gäller att rätta till detta missförhållande. Socialdemokraterna i sin tur reserverar sig mot den förstärkning av verksamheten vid Drottningholmsteatern med 500 000 kr. som majoriteten förordar. Det förvånar något med tanke på att den socialistiska majoritetens skrivning förra året närmast hade karaktären av beställning, vilken dock ej effektuerats. Vpk agerar därför konsekvent när man i år begär reda pengar. Herr talman! Vi har här att behandla ett begränsat antal anslagsposter. Men man ser ändå tydligt den socialdemokratiska strategin inom kultursektorn. Kulturen och kulturpolitiken är för socialdemokraterna i mycket instrument för att uppnå allmänpolitiska resultat. Därför gynnas vissa verksamhetsformer och organisationer på bekostnad av andra. Sektorer som socialdemokraterna anser sig ha bättre kontroll över får en förmånsställning, även om det spontana kulturintresset på en del håll verkar vara så svagt att varje insats måste betalas per extra kontant. Detta förmånligare stöd gäller fackets aktivitet ute på arbetsplatserna, vilken mer tycks syfta till att stärka fackets ställning hos medlemmarna än kulturens. Det gäller Folkets park och folkets husrörelsen med dess bidrag till konstinköp, och det gäller även Konstfrämjandet. Man ställer också upp med medel som snedvrider konkurrenssituationer, om bara mottagaren är av den rätta ullen. Det gäller Rikskonserters fonogramproduktion och Litteraturfrämjandet, som vi snart skall behandla. I den meningen är den socialdemokratiska kulturpolitiken långt mer ekonomiskt medveten och kommersiell än någon näringslivsfinansierad sponsorverksamhet. En god kulturpolitik bör höja sig över den typ av hänsynstaganden som jag har beskrivit och helt se till verksamhetens egenvärde. Av dagens två kulturbetänkanden drar jag slutsatsen att här finns en principiell skillnad mellan socialdemokratisk och moderat kulturpolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i föreliggande betänkande.

Herr talman! Folkpartiet föreslår i årets partimotion på detta område en hel del åtgärder för att förbättra villkoren för de olika konstnärsgrupperna. När det gäller skattesidan vill vi ha ett särskilt inkomstslag för konstnärerna. Vi vill ha fler garantirum och vi föreslår också ökade bidrag till dessa grupper under olika anslagsposter i budgeten. Ett av de anslag som behandlas i dag — det gäller Rikskonsertverksamheten — vill vi höja för att möjliggöra ett ökat stöd till produktioner med svenska frilansmusiker. Arbetslösheten är nämligen påfallande hög och den ökar dessutom i denna grupp. Det beror bl.a. på att musikinstitutionernas resurser när det gäller att använda sig av frilansmusiker ytterligare har minskat. När riksdagen beslutade om en omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter pekade utskottet på frilansmusikernas situation och menade att den måste förbättras när musiklivet regionaliseras. Vi i folkpartiet anser att det därför är nödvändigt att redan innan omorganisationen träder i kraft nu 1988 öka stödet till produktioner med svenska musiker. Därför upprepar vi vårt förslag från i fjol om en ökning av anslaget till Rikskonsertverksamheten med 2 milj.kr. för att de frilansande musikerna skall kunna få fler arbetsuppgifter runt om i landet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! De svenska folkbiblioteken arbetar enligt den grundläggande principen att låntagarna har fri tillgång till all litteratur som finns på landets bibliotek. Om det närmaste biblioteket inte äger den bok som man vill läsa, kan boken lånas in från ett annat bibliotek. Sådana s.k. fjärrlån gäller i första hand facklitteratur och litteratur för studier. Under de senaste 20 åren har sådana lån mellan biblioteken ökat kraftigt, bl.a. beroende på den ökande vuxenutbildningen och därmed på ett ökat behov av studieoch facklitteratur. Fjärrlåneverksamheten är numera en betydande och tidskrävande del av bibliotekens dagliga arbete. Sveriges allmänna biblioteksförening har låtit utarbeta vissa riktlinjer för fjärrlånen — de senaste med utgivningsår 1980. Dessa riktlinjer innehåller bl.a. anvisningar för hur den s.k. fjärrlånekedjan skall fungera och i vilken ordning lånen mellan biblioteken måste ske. Kommunbiblioteket skickar lånebeställningarna till sitt länsbibliotek. Om länsbiblioteket inte har boken, sänds beställningen till lånecentralerna. Det finns tre sådana i landet — nämligen i Malmö, Stockholm och Umeå. Dessa lånecentraler förmedlar lån från forskningsoch specialbiblioteken — även i utlandet. Inrättandet av de tre lånecentralerna under 1960-talet skedde för att avlasta forskningsbiblioteken när det gäller folkbibliotekens låneansökningar. Statsbidragen ger lånecentralerna möjlighet att köpa speciell facklitteratur, referenslitteratur och bibliografier som underlättar alla deras litteratursökningar. Lånecentralerna har alltså en viktig roll i fjärrlånekedjan och de har också byggt upp en stor kompetens för sina uppgifter. Biblioteken i små och mellanstora kommuner förlitar sig helt och hållet på lånecentralerna när det gäller sökning av speciell och svåråtkomlig litteratur, tidskriftsartiklar eller annat slag av information. Verksamheten ökar ständigt, och de tre lånecentralerna förmedlar nu ca 100 000 lån per år. Depåbiblioteksverksamheten knöts till lånecentralerna ganska sent, nämligen år 1981. De utgör ett slags centraliserade bokmagasin för kommunbiblioteken, som lämnar ifrån sig de böcker som de inte längre har användning för men som kan användas i andra bibliotek. Först i folkbiblioteksutredningen föreslogs att avtal skulle upprättas mellan staten och värdkommunerna om verksamheten. Statens kulturråd har sedan låtit göra en utredning som föreslår olika alternativ till rationalisering av den här verksamheten. Förhandlingar upptogs 1986 med denna utredning som bakgrund. Alternativen har kritiserats både av lånecentralerna och av länsbiblioteken, som anser att förslagen kommer att innebära dels försämrad service åt kommunbiblioteken och dess låntagare med längre väntetider och sämre service åt bl.a. invandrare, dels ökade kostnader för kommunbiblioteken som skall betala portooch fraktkostnader för lånen i båda riktningarna. Det anses vara ett sätt för staten att vältra över kostnaderna på kommunerna. Risken är stor att det blir en avgift för låntagarna och då har vi inte längre gratis boklån, vilket det hittills har rått politisk enighet om. För att undvika dessa försämringar fordras det att ytterligare medel avsätts för denna viktiga verksamhet. I årets budgetförslag finns 4,9 milj.kr. Det är ett litet belopp som kan jämföras med vad folkbiblioteken kostar kommunerna — ca 1,7 miljarder kronor. För att säkra lånecentralernas verksamhet bör anslaget höjas med 700 000 kr. Dessa medel kan omfördelas inom anslaget, nämligen från grundbidragen till länsbiblioteken. En del av dessa medel används i dag till olika utvecklingsprojekt. Men länsbiblioteken själva anser att det är viktigare att lånecentralerna kan fortsätta sin verksamhet som hittills. En majoritet i utskottet bestående av moderater och socialdemokrater avvisar motionerna i denna fråga och hänvisar till att pågående förhandlingar inte bör föregripas. Det är synd att utskottet missar chansen att understryka lånecentralernas betydelse. Verksamheten är nämligen en förutsättning för att folkbibliotekens uppgift som daglig förmedlare av information och kunskap skall fungera. Fri tillgång till det tryckta ordet är en självklar rättighet i vårt demokratiska samhälle, och den måste ständigt befästas. Därför yrkar jag bifall till reservation 18. Herr talman! Skånska teatern är, enligt mångas bedömning, bl.a. kulturminister Bengt Göranssons, en av landets bästa fria grupper. Därför vill jag på det varmaste rekommendera ett besök på Södra teatern här i Stockholm denna vecka, där Skånska teatern gästspelar med Gökboet. Att uppleva en sådan föreställning förklarar bättre än alla ord varför Skånska teatern är en omistlig del av vårt kulturliv. Man får också en förklaring till det starka engagemang som finns för denna grupp och för att den skall få fortsätta Sedan i höstas har Skånska teatern brottats med ekonomiska problem. Redan vid spelårets början fanns ett stort underskott i budgeten. Föreställningen Gökboet har under året varit välbesökt, och underskottet har minskat till ungefär hälften. Kulturministern svarade på min fråga i december att statens kulturråd snarast skulle sammankalla berörda bidragsgivare till en diskussion om problemen. Denna ägde rum i mars, och representanter för kulturrådet, landstinget, Landskrona kommun och Skånska teatern kom överens om att teatergruppen måste räddas. Denna aktion kostar ca 1 milj.kr., som skall fördelas mellan de tre bidragsgivarna. För gruppen innebär detta att underskottet täcks och att medlemmarna kan få ut avtalsenliga löner. Kulturrådet har sedan dess preliminärt fördelat bidragen till de fria grupperna för nästa budgetår. I denna fördelning har Skånska teatern i likhet med tidigare år erhållit högsta möjliga bidrag, men det är samma belopp som innevarande år. Dessutom har kulturrådet avsatt ett belopp för s.k. regionala tilläggsbidrag, som skall delas ut till grupper med särskilda problem. Skånska teatern lär kunna få del av detta bidrag, under förutsättning att landsting och kommun också gör insatser. Jag kan alltså konstatera att Skånska teaterns verksamhet troligen är räddad, åtminstone för ett spelår framöver. Men hur ser framtiden ut för Skånska teatern och för flera andra framstående fria grupper, som arbetar under samma hårda ekonomiska villkor? Varför skall dessa fria grupper, som har etablerat sig på olika orter i landet med en kontinuerlig verksamhet av konstnärligt hög klass, ha det så besvärligt? Det är ju dessa grupper som i hög grad står för nyskapande och vitalisering inom teatern. Hur länge orkar medlemmarna, som oftast har professionell utbildning, att vid sidan av arbetet med den konstnärliga verksamheten också kämpa för sin existens genom ett ständigt uppvaktande av myndigheter för att få pengar förutom ett intensivt publikarbete? Är det inte dags att diskutera ansvaret för de här grupperna och hur de skall kunna fortsätta sitt arbete — ett arbete som betyder så oerhört mycket i vårt kulturliv? Ansvaret måste delas av kommuner och landsting, men det är staten som bör ta initiativ till diskussionerna. De fria grupperna vill fortsätta att vara fria. De vill inte omvandlas till regionteatrar med allt vad det innebär. Nog borde det vara möjligt att ge tillräckligt stöd till dem utan att inordna dem i traditionella fasta system. Det måste finnas utrymme också för den fria, experimentella och skapande verksamhet i kulturlivet som de fria grupperna står för. Herr talman! Jag har inget annat yrkande under punkt 8 än om bifall till utskottets skrivning.

Herr talman! Det finns i vårt land ett stort och växande intresse för folkmusik och folkdans, och ur kulturpolitisk synpunkt är det mycket glädjande. Här bevaras och vidareutvecklas äldre kultur och äldre traditioner. Det är helt i linje med de kulturpolitiska mål som riksdagen fastlade 1974. I dessa aktiviteter är deltagarantalet mycket stort, och det är, till skillnad från annan konsumtion av kultur, ett aktivt deltagande. Detta är också mycket gemensamhetsskapande — man har en fin och värdefull samverkan. Verksamheten är spridd över hela landet — det är verkligen en i ordets rätta bemärkelse decentraliserad kulturverksamhet. 1988 inleds Förenta nationernas kulturårtionde, och en del aktiviteter kommer då att betonas. Det framhålls t.ex. att det är viktigt med en vidgning av deltagandet i kulturaktiviteter samt att det internationella kulturella samarbetet skall främjas. Dessa två punkter är verkligen kriterier som folkmusik och folkdans står för. I reservation 3 tas upp förslag om ett anslag på 200 000 kr. till ett folkmusikoch folkdansår 1990. Förslaget kommer från organisationerna. Riksföreningen för folkmusik och dans, Svenska ungdomsringen för bygdekultur och Sveriges spelmäns riksförbund har tillsammans med två studieförbund, ABF och SKS, arbetat för ett förslag om ett folkmusikoch folkdansår 1990. Det tar naturligtvis tid att förbereda detta, och det behövs också ett ekonomiskt stöd. Jag beklagar att utskottet inte har kunnat vara så pass generöst att man har ställt dessa medel till de här gruppernas förfogande. Med det yrkar jag bifall till reservation 3. När det gäller reservation 18 vill jag bara instämma i det som Margareta Mörck sade om just lånecentralernas oerhörda betydelse för möjligheten till avgiftsfria lån av alla former av böcker i hela vårt land. Reservation 21 gäller medel för bidrag till Emigrantregistret i Karlstad och Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö. Jag behöver inte säga så mycket om dessa olika aktiviteter, som är väl kända. Alla understryker deras stora betydelse när det gäller forskning, arkivering och inte minst utbytet mellan framför allt Sverige och USA. Skall detta värdefulla arbete kunna fortsätta och utvecklas, behövs en uppräkning av bidraget. Det är det förslaget som läggs fram i reservation 21, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 3, 18, 21 och 23 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar återfinns en rad vpkreservationer som berör olika avsnitt av det kulturpolitiska livet. I reservation 3 föreslår vpk tillsammans med centern att 200 000 kr. bör anvisas till förberedelser för arrangerandet av ett folkmusikoch folkdansår 1990. Söker man i dag efter lokal kulturell identitet blir bilden splittrad och präglad av generationsskillnader och andra gruppskillnader. Det saknas i vårt land ett allmänt medvetande om att vi har en svensk folklig musikoch danstradition med unika kvaliteter och att denna tradition endast kan bevaras och vidareutvecklas just i Sverige. Den svenska folkmusikens och dansens kvaliteter har möjligheter att bidra till utveckling av identitet och gemenskap. Den svenska kulturens utveckling, sedd i ett längre perspektiv, präglas av att en naturlig kulturell identitet och gemenskap i närsamhället har brutit igenom industrialisering och urbanisering. Därför anser vi att det är viktigt med alla insatser som bidrar till att bevara och utveckla vårt kulturella arv. I reservation nr 6 föreslår vänsterpartiet kommunisterna en ökning av anslaget till fria teater-, dansoch musikgrupper. De fria teatergruppernas verksamhet utgör numera ett permanent och mycket värdefullt bidrag i det svenska kulturlivet. Grupperna, som ursprungligen bildades som ett alternativ till det institutionaliserade teateroch musiklivet, har kommit att innebära en unik förnyelse av kulturlivet, inte minst genom sin uppsökande verksam het och sin inriktning på eftersatta grupper. Grupperna utgör också en Prot. 1986/87:117 motvikt mot den allt starkare kommersialiseringen av kulturen. 6 maj 1987 I årets budgetproposition betonar kulturministern vikten av en regionalisering av kulturen. Vpk instämmer i detta. Samtidigt är det emellertid uppenbart att eftersläpningen av anslagen till de fria grupperna leder till att denna målsättning äventyras. Vårt parti har under en följd av år slagits för de fria gruppernas existens, inte bara i riksdagen utan också runt om i de kommuner där man valt att skära ned på just kulturanslagen. Föregående års satsning på de fria grupperna innebar en viss lättnad, men årets anslag är alltför litet för att möjliggöra många gruppers fortsatta existens. Inte minst hotas den uppsökande verksamhet många grupper bedriver t.ex. i skolorna. Herr talman! I reservationerna 13, 17 och 18 berörs folkbiblioteken. Vänsterpartiet kommunisterna anser att statens ansvar och insatser för biblioteken avtar för varje år. I årets budgetproposition föreslås en nivå på bidragen till folkbiblioteken, inkl. regional biblioteksverksamhet, som innebär ytterligare realminskning. Kompensationen för inträffade prisökningar uppgår endast till ungefär en tredjedel. Denna brist på statligt biblioteksansvar är mycket allvarlig, eftersom folkbiblioteken utsätts för allt hårdare ekonomisk press i många kommuner. På många håll tvingas man dra in tjänster och reducera öppethållandetiderna. Vänsterpartiet kommunisterna anser att en betydelsefull åtgärd för att stärka folkbibliotekens ställning vore att införa en bibliotekslag, i likhet med vad som sedan länge finns i de övriga nordiska länderna. Vad som i dagens läge särskilt talar för behovet av en bibliotekslag är bl.a. nödvändigheten av att förstärka och bygga ut folkbibliotekens allmänna informationsuppgift i takt med den snabbt växande informationsmängden i samhället. I dag lagras en helt dominerande del av informationen i databaser. Därför måste folkbibliotekens informationstjänst — som inte minst syftar till att överbrygga informationsoch utbildningsklyftorna — tillmätas särskilt stor betydelse. Ett annat skäl för en bibliotekslag är de i åtskilliga kommuner långtgående planerna på att införa avgifter för biblioteksutnyttjandet. En bibliotekslag bör definiera de övergripande målen för verksamheten och vilka ändamål som verksamheten skall tjäna. En lag bör innebära att staten tar ansvar för en enhetlig grundsyn och påtar sig uppgiften att verka för att det skapas förutsättningar för kommunerna att uppfylla målsättningarna för verksamheten. En bibliotekslag bör utformas så att den ger ramar för den kommunala biblioteksverksamheten och inte innebär detaljstyrning och reglering. Kommunerna skall som nu driva folkbiblioteken och utforma deras verksamhet efter lokala förhållanden. Den omfördelning av statsbidragen till folkbiblioteken som genomfördes budgetåret 1985/86 innebar bl.a. att bidraget till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk skars ned till mindre än hälften av den tidigare nivån. Vänsterpartiet kommunisterna anser att staten har ett ofrånkomligt ansvar när det gäller att ge kommunerna ett substantiellt stöd till denna viktiga del av litteraturförsörjningen. Inte minst med hänsyn till de betydande förändringar i invandringen som har ägt rum särskilt under de 89 senaste åren är detta anslag mycket värdefullt. Kommunerna har fått ökande svårigheter vad gäller den sociala och kulturella servicen. Statens bidrag till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk vid de kommunala folkbiblioteken bör därför återställas till den nivå som gällde före 1985/86. Staten har från början finansierat lånecentralsoch senare depåbiblioteksverksamheten. Men genom att det inte finns några avtal mellan staten och värdkommunerna och genom att statsbidragen inte uppräknats i takt med kostnadsökningarna har statsbidragen inte täckt de egentliga kostnaderna. En utredning som har gjorts av kulturrådet föreslår nu att verksamheten skall omstruktureras och krympas samt att de kommuner som tar lånecentralernas tjänster i anspråk skall svara för en del av kostnaderna genom att betala portooch fraktkostnader. Enligt vänsterpartiet kommunisterna innebär dessa förslag stor risk för kraftigt försämrad service för folkbiblioteken vad gäller tillgången till landets samlade litteraturbistånd. Den nuvarande strukturen och omfattningen på lånecentralernas verksamhet bör bibehållas. Men än viktigare är att det sluts ett bindande avtal mellan staten och de tre värdkommunerna genom vilket staten åtar sig att svara för de faktiska kostnaderna vid lånecentralerna samt garanterar täckning av inträffade kostnadsökningar. En mycket viktig del av lånecentralernas verksamhet utgörs av förmedling av invandrarlitteratur. För att tillmötesgå ökade krav på denna service behövs ett utökat driftanslag. I reservation 22 föreslår vpk att anslaget till Arbetarrörelsens arkiv skall ökas med 500 000 kr. utöver regeringens förslag. Vpk anser att insamling, dokumentation och levandegöring av arbetarrörelsens historia och kultur måste vara en de viktigaste uppgifterna i kulturpolitiken; just för att denna hittills eftersatta bit av vår historia på ett så intensivt sätt är sammanvävd med folkflertalets intressen och erfarenheter. Det är Arbetarrörelsens arkiv och de många folkrörelsearkiven ute i landet som sysslar med detta, ofta under mycket små och knappa omständigheter. Det är ytterst viktigt att ytterligare stödja den verksamhet som redan bedrivs på dessa arkiv. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv är ett centralt arkiv för arbetarrörelsen och ett specialvetenskapligt bibliotek. Institutionen har bl.a. till uppgift att främja forskning om arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Mot denna bakgrund anser vpk att det är ytterst viktigt att reella förutsättningar skapas för ökad forskning om folkrörelsernas framväxt och roll i samhällsutvecklingen, vilket kan ge viktiga bidrag till förståelsen av det historiska skeendet. Samtidigt kan sådan forskning ge underlag för t.ex. överväganden om vidgade uppgifter för folkrörelserna i framtiden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer och till de reservationer som vpk har medverkat till.

Herr talman! I detta betänkande behandlas teater, dans och musik, bibliotek, bild och form, arkiv samt de motioner som har anknytning till dessa delar av propositionen. Inte mindre än 24 reservationer har fogats till betänkandet, och jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna 8 och 10 samt avslag på övriga till betänkandet fogade reservationer. Därutöver yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Det är särskilt angeläget att framhålla att nu det andra steget i uppbyggnaden av de små regionteatrarna genomförs. Utskottet tillstyrker med ett undantag regeringens förslag i budgetpropositionen. För föreställningsverksamheten på Drottningholmsteatern föreslår en majoritet i utskottet en uppräkning av statsbidraget med 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. Vad gäller bidrag till Svenska riksteatern vill vi gärna peka på regeringens förslag till ökade resurser till Tyst teater. Verksamheten har kunnat byggas ut, och ytterligare skådespelare har knutits till verksamheten. Totalt uppgår anslaget till Tyst teater under innevarande budgetår till 2 925 000 kr. För 1987/88 föreslås 3 058 000 kr. Under anslaget har bl.a. tagits upp finsk teaterverksamhet som ett särskilt bidragsändamål. Riksteatern kommer att få i uppdrag att se över den finska teaterverksamheten och föreslå de förändringar som kan vara nödvändiga för att inom ramen för tillgängliga resurser möjliggöra en utveckling mot egen produktion av finsk teater i Sverige. Uppdraget till Riksteatern ger utrymme för olika lösningar av frågan om utvecklingen mot en egen produktion. Folkpartiet yrkar ytterligare 2 milj.kr. för offentlig konsertverksamhet för att därmed stödja frilansmusikerna. Detta framgår av reservation 1. Frilansarnas situation inom musikområdet kommer troligen att förbättras efter den 1 januari 1988 i samband med regionaliseringen av regionmusiken och Rikskonserter. Landstingen får då ansvar för det regionala musiklivet. Förhoppningsvis underlättas då samordningen mellan olika musikformer, och vi får mer musik som resultat. Någon besparing har inte tagits ut under regionmusikens och Rikskonserters anslag. Av ekonomiska skäl har det inte varit möjligt att ytterligare öka Rikskonserters anslag utöver budgetpropositionens förslag. Hösten 1984 uttalade utskottet att frilansmusikernas situation måste förbättras vid den fortsatta regionaliseringen av musiklivet. I budgetpropositionen kan läsas: De nya regionala huvudmännen har enligt överenskommelsen åtagit sig att särskilt beakta behovet av insatser för frilansande musiker och för arrangörsledet. Det kan vara på sin plats att nämna att statens kulturråd ger stöd till frilansmusiker, bl.a. via stödet till arrangerande musikföreningar. För budgetåret 1987/88 föreslås för detta ändamål ca 3,9 milj.kr. Enligt riksdagens beslut skall Rikskonserter bedriva en egen fonogramproduktion. Något särskilt belopp härför anges inte i budgetpropositionen 1987. I reservation 2 till kulturutskottets betänkande 17 yrkar moderaterna på en ökning av det allmänna fonogramstödet med 1,7 milj.kr. Man anför i reservation 2 till det aktuella betänkandet att statligt stöd till Svenska Rikskonserters fonogramproduktion inte bör utgå. Den föreslagna moderata ökningen kan inte bedömas ersätta Rikskonserters produktion av fonogram. Enligt uppgift är fonogrambolagen knappast beredda att producera kostnadskrävande inspelningar inom smala genrer, allra minst ny musik, även om de erbjuds stöd. Även förra året behandlade utskottet motioner om ett folkmusikens år. I år återkommer dessa motioner, och i reservation 3 yrkar centern och vpk att riksdagen bör säga att ett folkmusikoch dansår bör arrangeras samt att 200 000 kr. bör anvisas för detta. Statens insatser för folkmusik och folkdans sker främst genom studieförbundens bidrag till kulturverksamhet. När det gäller värdet av att svensk folkkultur på sång-, musikoch dansområdet bevaras och levandegörs råder enighet. Utskottet erinrade förra året i anledning av behandling av liknande motioner om att intresset för folkmusik och folkdans ökat kraftigt sedan början av 70-talet. Cemus, Centrala musikkommittén, har inför den förestående musikreformen ägnat just folkmusiken stor uppmärksamhet. Initiativet till ett folkmusikens år bör naturligtvis komma från berörda organisationer själva. Angelägenheten av ett folkmusikens år och hur detta skulle kunna genomföras bedöms säkert bäst av organisationerna. Med beaktande av att förslaget presenteras för kulturministern och bereds i departementet anser utskottet att riksdagen inte behöver vidta någon åtgärd. Moderaterna yrkar i reservationerna 4 och 7 att statligt bidrag inte skall utgå vare sig till Riksskådebanan eller till de regionala skådebanorna. Som kompensation för det regionala bidragsbortfallet föreslås att 1 milj.kr. skall gå direkt till teatrarna för marknadsföringsåtgärder. Skådebanorna har en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att aktivera grupper till teaterverksamhet. Man kan inte kompensera Skådebanans verksamhet genom att öka teatrarnas medel för marknadsföring. De fria gruppernas situation är ekonomiskt fortfarande besvärande. 1986 beslöt riksdagen hur deras anslag skulle utvecklas under en treårsperiod. I pengar innebär detta beslut en total ökning under perioden med 9 milj.kr. I reservation 5 yrkar moderaterna på att anslaget till fria grupper skall utgå med oförändrat belopp jämfört med 1986/87. Detta skulle, vad jag kan se, innebära en reell minskning med hänsyn till konstnadsstegringarna. Vpk yrkar i reservation 6 på en uppräkning av stödet med ett avsevärt större belopp än vad regeringen föreslagit. I budgetpropositionen föreslås 2 milj.kr., från vpk 5 milj.kr. Jag tycker inte det är dåligt med en uppräkning av stödet med 9 milj.kr. under tre år. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. I reservation 8 yrkar vi socialdemokrater i enlighet med vad utskottet uttalade förra året att Drottningholmsteaterns orkesterverksamhet bör tillförsäkras resurser och att inriktningen bör vara att dessa i framtiden utökas. Detta bör dock ske inom ramen för resurser som tillförs Svenska rikskonserter. Vi socialdemokrater yrkar således bifall till propositionens förslag. Majoriteten i utskottet menar att ytterligare 500 000 kr. skall anvisas för orkesterverksamheten vid Drottningholmsteatern. Vpk yrkar i reservation 9 att riksdagen när det gäller medel till Arrangerande musikföreningar beslutar om en kraftig förstärkning. I propositionen föreslås en uppräkning med 3 90, och detta är vad utskottsmajoriteten anser vara det riktiga i rådande budgetläge. Då det gäller medelsberäkning för inköp av litteratur på invandrarspråk menar vpk i reservation 13 att nivån skall återställas för att en urholkning skall undvikas. I budgetförslaget föreslås en treprocentig uppräkning. Till detta bör rätteligen läggas att kommunerna har ökat sitt kulturella ansvarstagande för invandrargrupperna och funnit bra former för sin service. Behovet av ekonomisk stimulans till kommunerna torde ha minskat från tidpunkten för bidragets inrättande. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens medelsberäkning. I reservation 14 framhärdar moderaterna i sin motvilja mot stöd för arbetsplatsbibliotek. Man önskar helt ta bort bidraget, som i propositionen föreslås bli 3,2 milj.kr., vilket innebär en treprocentig uppräkning. Efter att ha läst snabbprotokollet från fjolårets debatt inser jag det meningslösa i att försöka vända moderaternas värderingar på denna punkt. Bara en kort sakupplysning för kammarens ledamöter. Våren 1985 godkände riksdagen principer för statligt stöd till etablering av arbetsplatsbibliotek. Det finns inte anledning att ompröva principerna. I reservation 17 tar vpk åter upp kravet på bibliotekslag. Riksdagen anslöt sig till utskottets ställningstagande i juni 1985. Enligt utskottets mening har inget hänt som föranleder någon ändring i det ställningstagandet. Folkpartiet, centern och vpk vill förstärka stödet till lånecentralerna och till depåfunktionen hos dessa. Detta markerar man i reservation 18. Redan i propositionen om litteratur och folkbibliotek anfördes att formerna för lånecentralsoch depåbiblioteksverksamheten samt övriga villkor för denna verksamhet efter förhandlingar borde regleras mellan staten och de tre värdkommunerna. I oktober 1985 uppdrog regeringen åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med de tre kommunerna om villkoren för verksamheten. Riksdagen fick redan i 1986 års budgetproposition information om att statens förhandlingsnämnd fått ett förhandlingsuppdrag på området. Det är utskottsmajoritetens mening att dessa förhandlingar inte skall föregripas. Således är det rimligt att ”vänta och se” och att i avvaktan på resultatet bifalla förslaget i propositionen. Moderaterna hävdar i reservation 19 sin synpunkt angående konstinköp, med hjälp av bidrag, till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. Konst i allmänna samlingslokaler och folkparker likaväl som annan konst i offentliga miljöer ses av många människor, något som i högsta grad bidrar till en ökad konstförståelse. Utskottet har vid flera tillfällen framhållit att bidragen till samlingslokaler och folkparker är viktiga för att stärka det lokala konstlivet. Av reservation 20 från moderaterna framgår att de önskar överföra den för Konstfrämjandet avsedda uppräkningen med 147 000 kr. till Sveriges Konstföreningars riksförbund. Konstfrämjandet bedriver en mycket betydelsefull verksamhet som väl förtjänar att stödjas. Utskottet ser därför ingen anledning att föra över medel. SKR:s bidrag räknades för budgetåret 1985/86 upp med 20 96 eller med 212 000 kr. för att förbundets verksamhet inom konstbildningsområdet skulle kunna stärkas. I betänkandet erinras om att bidragen till de båda arkiven höjdes väsentligt efter förslag av utskottet våren 1985. Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Karlstad med 136 000 kr. och till Växjö med 403 000 kr. I propositionen föreslås en uppräkning av anslagsposten med 3 96, dvs. till 300 000 kr. respektive 600 000 kr. Den nu arbetande arkivutredningen kommer att pröva frågan om bidragen till de enskilda arkiven. Det finns goda skäl att avvakta vad utredningen kommer fram till. Då det gäller vpk:s reservation 22 med anledning av yrkandet om ytterligare 500 000 kr. till Arbetarrörelsens arkiv och dess forskningsråd vill jag hänvisa till betänkandet, där man ingående tar upp de möjligheter som kommer att erbjudas via forskningspropositionen.

Herr talman! När Maja Bäckström bemötte våra yrkanden i reservation 3 citerade hon också utskottet. Det är gott och väl när utskottet skriver att folkmusik osv. är viktigt. Utskottet uttalar också — även det citerade Maja Bäckström — att organisationerna själva bäst kan bedöma hur angeläget det är med ett folkmusikens år och hur ett sådant skall genomföras. Det är precis det som organisationerna nu har gjort, när man tillsammans med två studieförbund lagt fram ett förslag om hur det skall genomföras. Jag tycker att det i det här sammanhanget också finns skäl att erinra kammaren om att det finns ett stort intresse för den här saken även här i riksdagen, eftersom representanter för fyra av de fem partierna i riksdagen har motionerat i frågan. Sedan bara några ord i all korthet när det gäller Emigrantinstitutet. Det låter mycket när man börjar tala om procentsatser, men det är faktiskt det reella bidraget i pengar som det handlar om, och de siffrorna är inte astronomiska.

Herr talman! Låt mig börja med Drottningholmsteatern. Förra året skrev en majoritet av socialdemokrater och kommunister att man ville att Drottningholmsteatern i framtiden skulle ges utökade resurser. De borgerliga partierna ville redan då ge 500 000 kr. direkt. Resultatet av majoritetsskrivningen blev en utökning med 3 96, dvs. i praktiken med tanke på inflationen förmodligen ett minskat bidrag. Frågan är om Maja Bäckström är tillfreds med det. Det är naturligt att majoriteten i år inte är det utan verkligen vill ge Drottningholmsteatern summan direkt. Maja Bäckström tror inte att de små fonogramproducenterna klarar allt det som Rikskonserter för närvarande gör. Jag är övertygad om att om de små producenterna får tillfälle att söka ekonomiska resurser för sina produktioner kommer de att klara det på ett alldeles utmärkt sätt. Erfarenheten hittills har visat att de har lyckats åstadkomma produkter av — Prot. 1986/87:117 hög kvalitet men också till låga kostnader. 6 maj 1987 Vi skall vara medvetna om att de fria grupperna under den senaste tioårsperioden har fått kraftigt förstärkta anslag. Jag har följt utvecklingen år — A”slag till teater, dans för år och kan konstatera att de aldrig har fått mindre än 10 procents ökning. — 9Ch musik, m.m. Under ett par år har de fått en mer än 30-procentig ökning. Totalt sett under tioårsperioden har anslaget till de fria teater-, dansoch musikgrupperna fyrfaldigats i löpande penningvärde. Men även i fast penningvärde har det naturligtvis skett en mycket kraftig förstärkning. Det är bakgrunden till att vi anser att statens satsning just i år kan hållas tillbaka. Sedan får lokala intressenter göra vad de anser att de har möjlighet till. Det är intressant att göra en jämförelse mellan Konstfrämjandet och SKR. Den ger en belysning av socialdemokraternas fördelning av de resurser som står till förfogande. Konstfrämjandet får 5 milj.kr., medan SKR får 1,4 milj.kr. Försäljningen av konst från dels Konstfrämjandet, dels de olika medlemsorganisationerna inom SKR ger en bild av verksamhetens omfattning, men naturligtvis inte hela bilden. Genom Konstfrämjandet sker en försäljning av ungefär 11 milj.kr. om året, medan medlemmarna i SKR säljer för ca 125 milj.kr. Man skulle kunna uttrycka det så att den statliga satsningen på Konstfrämjandet svarar mot 458 kronor för varje tusenlapp som Konstfrämjandet säljer konst för. Den statliga satsningen på SKR uppgår med samma beräkningsmetod till 11 kronor. Det ger en viss belysning av statens satsning. Om resurserna är obegränsade skall det naturligtvis också ske en satsning på arbetsplatsbibliotek. Men vi vet att det är kärvt inom biblioteksväsendet. De val som kommunerna i praktiken står inför är följande: Skall vi köpa mer böcker till huvudbiblioteket, kan vi behålla filialbiblioteken eller skall vi förbättra vår service till institutioner? Det är en rad olika typer av angelägen biblioteksverksamhet som man måste välja mellan. Att i det läget säga att just de grupper som finns ute på arbetsplatserna behöver samhällets stöd extra mycket, tycker vi är fel. Om de anställda ställer upp och arbetar frivilligt i verksamheten, kanske med stöd från biblioteket, eller om företaget betalar en slant för att få det hela att gå runt, är det alldeles utmärkt. Men låt oss inte bygga upp dubbla organisationer inom biblioteksväsendet. Det finns inte ekonomiska resurser för det.

Herr talman! Maja Bäckström säger att utskottsmajoriteten har avstyrkt centerns och vpk:s krav om ett anslag på det avsevärda beloppet 200 000 kr. för att förbereda ett folkmusikens och dansens år 1990. Utskottsmajoritetens motivering är att organisationerna i fråga bör ställa det kravet. Men det har de också gjort. De har krävt nödvändiga medel för att kunna förbereda ett folkmusikens och dansens år 1990, och de önskar av hela sitt hjärta att detta skall kunna genomföras. Vi är alla medvetna om att många fria teatergrupper för en tynande tillvaro. De får kämpa för sin existens och lever under det ständiga hotet om nedläggning. Det bidrar naturligtvis till att en hel del av deras aktiviteter går ut på att försöka skapa ekonomiska förutsättningar för sin fortsatta existens. 9-5 Det är något som vi alla känner till. Vi känner också till att förra årets anslag var någorlunda tillfredsställande. Men i år är det inte tillräckligt. Det gör att en del teatergrupper blir tvingade att lägga ned sin verksamhet. Vi anser att det är nödvändigt med en bibliotekslag. Den bör definiera det övergripande målet för verksamheten och vilka ändamål som verksamheten skall tjäna. En sådan lag bör innebära att staten tar ansvar för en enhetlig biblioteksverksamhet och tar på sig uppgiften att verka för att det skapas förutsättningar för kommunerna att uppfylla målen för verksamheten. Detta är meningen med en bibliotekslag. En sådan lag skulle också omöjliggöra de försämringar av biblioteksverksamheten som förekommer i dag. Vad gäller frågan om medel för inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk kan sägas att den omfördelning av statsbidragen till folkbiblioteken som genomfördes budgetåret 1985/86 har inneburit att bidragen till inköp av litteratur för nämnda grupper skurits ned till mindre än hälften av den tidigare nivån. Nu säger Maja Bäckström att hennes förhoppning är att ökningen av den allmänna kulturella satsning som olika kommuner skall göra kommer att kompensera detta bortfall. Men det är också bara en förhoppning. Verkligheten är att kommunerna får det ännu svårare än i dag att göra kulturella satsningar som kan tillgodose invandrarnas behov. Invandringen i dag är ju helt annorlunda än tidigare.

Herr talman! Folkpartiet föreslår en ganska liten höjning av anslaget till Rikskonserters verksamhet. Men denna begränsade höjning kan ha stor betydelse för att ge frilansmusikerna fler arbetsuppgifter. De nya regionala huvudmännen klagar redan över att deras pengar inte räcker till för uppgiften. I fråga om lånecentraler och länsbibliotek skriver utskottsmajoriteten att det är viktigt att invandrarna får god service genom lånecentralerna, och det instämmer jag naturligtvis i. Men varför skall inte alla landets invånare tillförsäkras en god service eller åtminstone en oförändrad sådan? Statens kostnader för folkbiblioteken är totalt sett ganska små, och vi tycker att det borde finnas utrymme att ge de 1,5 milj.kr. som behövs för en oförändrad verksamhet hos lånecentralerna och depåbiblioteken. Vi har dock begränsat oss till att föreslå att 700 000 kr. överförs från anslaget till länsbiblioteken till lånecentralerna. Det krävs alltså inga nya pengar. Maja Bäckström säger att vi skall vänta och se. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att utskottet inför förhandlingarna i enighet borde markera lånecentralernas betydelse för allas fria boklån.
Herr talman! Jag skall inte uppta kammarens tid med att dra mina argument en gång till. Dessutom har dessa frågor debatterats många gånger tidigare här i kammaren. De har en benägenhet att komma tillbaka år efter år, vilket jag i och för sig respekterar då de är nog så viktiga. I föreliggande betänkande handlar de flesta frågor om storleken av medelsanvisningarna till olika ändamål, och skiljaktigheterna i uppfattning gäller just beloppens storlek. Jag anser dock att det inte finns anledning att alltför mycket blåsa upp de stora skillnaderna i uppfattning mellan partierna i kulturfrågor.

Det är ställningstaganden som moderaterna tydligen har gjort en gång för alla, och det får vi väl då försöka respektera, för de kommer ju i samma skepnad om och om igen.
Herr talman! Först kan jag konstatera att jag inte fick något svar på frågan om Maja Bäckström var nöjd med utfallet i fråga om Drottningholmsteatern. I majoritetsskrivningen begärdes utökade resurser, och det blev 3 96. Jag vill på den här punkten ställa mig bakom utskottets skrivning. I övrigt då det gäller besparingarna försöker Maja Bäckström skapa intryck av att moderaterna gör drastiska nedskärningar. Beträffande de anslag vi nu diskuterar har vi från moderat sida föreslagit nedskärningar på netto 1,6 20. Jag är övertygad om att om regeringen på dessa punkter hade kommit med förslag som var 1,6 Yo lägre än vad det nu råkat bli, hade Maja Bäckström med samma entusiasm kämpat för att just denna avvägning, varken mer eller mindre, var precis den riktiga.
Herr talman! I min sista replik skulle jag vilja tala för Arbetarrörelsens arkiv. Som Maja Bäckström mycket väl känner till, är arbetarrörelsen och dess historiska utveckling det avsnitt av Sveriges historia som är minst belyst. Det är den del av den svenska historien som våra barn får minst kännedom om. Ändå handlar det om folkets kamp som har bidragit aktivt till att landet är som det är i dag. Det finns två institutioner som jobbar med att belysa och dokumentera den mångsidiga kulturella utveckling som arbetarrörelsen har haft. Det är Arbetarrörelsens arkiv och Arbetets museum i Norrköping. Jag förstår inte utskottets tveksamhet inför att ge de medel som är nödvändiga för att de här institutionerna, framför allt Arbetarrörelsens arkiv, skall kunna utöka sin verksamhet, så att det blir möjligt för våra barn att känna till den historia som den klass de tillhör har haft och den roll som den har spelat för landets utveckling.
Herr talman! När det gäller Drottningholm får vi väl se framöver vad man kan göra inom Rikskonserters ram. Det är det enda svar jag vill ge på den frågan. Sedan vill jag säga att vi naturligtvis är positiva till arkiven. Inte minst får biblioteksdelen resurser i propositionen och dessutom medel från forskningspropositionen. Kammaren övergick till att debattera kulturutskottets betänkande 17 om anslag till film och kulturtidskrifter, m.m. Även i fråga om detta betänkande skulle debatten vara gemensam för samtliga punkter.

Herr talman! Till föreliggande betänkande om anslag till film och kulturtidskrifter m.m. finns fogat ett antal reservationer, varav jag skall beröra sex stycken. Reservation nr 1 gäller närmast en teknisk fråga. Enligt propositionen bör som villkor för statsbidrag till filminstitutet för visningsfrämjande åtgärder gälla att bidragen till Folkets hus-föreningarnas riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten samt till Sveriges Förenade Filmstudios inte skall understiga 1 240 000 kr. resp. 870 000 kr. Denna metod, att vissa anslag, på förslag av regeringen, av riksdagen ges en lägsta nivå men därefter fastställs till sin slutliga nivå av ett annat organ, är såväl egendomlig som krånglig. Först skall således regering och riksdag bedöma, inte vad organisationerna skall ha för anslag, utan en nedre gräns. Sedan skall filminstitutet, förmodligen med vägledning av detta, göra en ny bedömning, nämligen vad organisationerna verkligen skall få. Vi har önskat få slut på denna onödiga byråkrati. Antingen har man, som vi moderater, förtroende för filminstitutet, och då bör institutet få fastställa beloppen. Eller också har man, som utskottsmajoriteten, inte förtroende för filminstitutet, och då skall riksdagen rimligen fastställa beloppen. Nuvarande ordning bör under alla omständigheter upphöra. I reservation nr 2 behandlas medelsanvisningen till fonogram och musikalier. Den frågan har jag redan berört i debatten om betänkande 14, och jag skall inte upprepa mig här. Så några ord om reservationerna nr 8 och 10. De gäller medelsberäkningen för Stiftelsen Litteraturfrämjandet för utgivning av En bok för alla, vuxendelen. Det finns i dagens läge gott om bra och billiga böcker av det slag Litteraturfrämjandet ger ut. Att år efter år pumpa in miljonbelopp i en produktion som av andra drivs utan bidrag tyder på att det är organisationen mer än bokutgivningen som behöver hållas under armarna. Detta anslag är ett utmärkt exempel på en kulturpolitik som stelnat i sin form. Anslaget bör fortsättningsvis inte utgå. Talboksoch punktskriftsbiblioteket har äskat 600 000 kr. för att produce ra 200 exemplar av den nya psalmboken i punktskrift för försäljning. Den nya psalmboken är i vissa avseenden en besvikelse. Historielöshet, stillöshet och ensidighet präglar i en del fall urvalet. Men psalmboken är ändå en central bok för många och borde vara det för alla. Man frågar sig hur den sittande regeringen och utskottsmajoriteten tänker när de ger 3 milj.kr. till Litteraturfrämjandet för att seende skall få sina böcker en tia billigare men säger nej till 600 000 kr. som kan ge synskadade deras psalmbok. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 12 och 14 liksom till de tidigare berörda reservationerna 1, 2, 8 och 10.

Herr talman! Förra årets riksdagsbeslut — efter förslag av regeringen — att avveckla stödet till organisationstidskrifter var ett olyckligt beslut. Detta beslut äventyrar möjligheterna för många ideella organisationer att bibehålla utgivningen av tidskrifter som både direkt och indirekt i vid bemärkelse är värdefulla inslag i vår kulturdebatt. Från centern kunde vi inte då acceptera regeringens och utskottsmajoritetens motivering, att dessa organisationer av andra inkomster skulle klara utgivningen av sina tidskrifter. Självklart kan de stora och ekonomiskt starka organisationerna klara detta, men de flesta mindre tvingas i sin prioritering, för att klara sin dagliga verksamhet, att välja bort utgivning av tidningen. Detta är på längre sikt mycket negativt och utvecklingshämmande. Den viktiga ideella verksamheten blir ”fattigare” i sitt utbud till de många människorna och icke minst ungdomen. Den blygsamma höjning av anslaget till kulturtidskrifter med 7 miljoner som skedde förra året räckte inte på långa vägar till att ge de ideella organisationernas tidskrifter stöd. Detta framgår av den redovisning som finns i utskottsbetänkandet. Av hela 227 organisationer som sökt tidskriftsbidrag har endast 54 fått sådant. Det visar på ett angeläget men ouppfyllt behov. Från centern vill vi möta dessa redovisade ansökningar positivt. Vi tycker att det är väl använda resurser när de går till stöd åt fria folkrörelser och deras viktiga funktion i vår demokrati. Det är också riktigt som centerns ledamöter i konstitutionsutskottet har sagt i sin avvikande mening: ”Vikten från opinionsbildningssynpunkt av en omfattande utgivning av tidskrifter av betydelse för den kulturella, sociala och ekonomiska debatten får inte underskattas.” I kulturdebatten över huvud taget är det således viktigt med en mångfald av stämmor. Om man är positiv, kan de ökade insatserna ske på två sätt: genom att återinföra tidskriftsstödet eller genom att ordentligt höja anslaget till kulturtidskrifter. Vi har i motion från centern valt det senare, och det följer vi upp i reservation nr 6. Givetvis kan man säga som kulturrådet: ”Merparterna av organisationstidskrifterna skiljer sig till funktion och innehåll från kulturtidskrifterna. Den största och viktigaste läsargruppen är som regel de egna medlemmarna. Innehållet präglas av organisationens arbete, — — -.” Så långt kulturrådet. Min fråga måste bli: Är inte detta ett viktigt kulturinslag? Jag kan gärna medge att presstödsnämnden har stor kompetens på det område som det är fråga om, nämligen tidskrifter utanför de s.k. egentliga kulturtidskrifterna, men jag tror att det inte är lätt att återvända till den tidigare uppdelningen. I annat fall skulle man självfallet göra det från den utgångspunkt som kulturrådets bedömning utgör. Praktiskt har vi för vår del valt att öka anslaget till kulturtidskrifter, och vi förutsätter att inga byråkratiska fördomar skall hindra kulturrådet att samarbeta med presstödsnämnden vid bedömningen, då så kan anses lämpligt och riktigt. Jag kommer därför att yrka bifall till reservation nr 6. Ett annat område där vi återkommer med krav från tidigare år gäller stöd till barnoch ungdomsorganisationers läsfrämjande åtgärder. Det är viktigt att stimulera barns och ungdomars läsintresse. Förmågan att uttala sig i tal och skrift är väsentlig i det moderna samhället. Satsningar på läsfrämjande åtgärder är därför en satsning för framtiden. Vi har nu fått en ny psalmbok, och även om man kan ha delade meningar om den, kan man väl ändå säga att den har mottagits väl. Det är angeläget att psalmboken görs tillgänglig också för synskadade. Reservation 12 innebär att 200 exemplar produceras i punktskrift. Jag tycker att det är anledning att understryka detta angelägna behov. I ett särskilt yttrande har Kerstin Göthberg och jag i anslutning till centerns partimotion uttalat att samhället bör ta ett ansvar för att åstadkomma ett ökat utbud av kvalitetsvideoprogram. Vi skall i annat sammanhang återkomma till frågan om videogrammen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 6, 9, 11, 12 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I reservation nr 3 föreslår vänsterpartiet kommunisterna att stödet till organisationstidskrifter återinförs och att ett belopp om 20 milj.kr. anslås för detta ändamål. Samtidigt bör regeringen utarbeta nya regler för fördelningen av dessa medel i syfte att rikta stödet till de tidskrifter eller organisationer som har de största behoven. På förslag av regeringen beslöt riksdagsmajoriteten förra året att avskaffa det särskilda stödet till organisationstidskrifter, vilket tidigare uppgick till 40 milj.kr. Det var ett olyckligt beslut, och riksdagen bör korrigera det. Det tidigare stödet utgick delvis till tidningar och tidskrifter som icke kan anses vara i behov av något särskilt stöd, t.ex. ICA-kuriren, SAF-tidningen, LO-tidningen osv. Men indragningen av stödet slog å andra sidan hårt mot en rad ideella tidskrifter som arbetar under mycket svåra och knappa omständigheter. Det är handikapprörelsens, nykterhetsrörelsens och idrottsrörelsens tidskrifter liksom olika politiska debattidskrifter som har drabbats. Några av dessa tidskrifter har i stället fått stöd genom anslaget till kulturtidskrifter, vilket är olyckligt. Kulturtidskrifterna arbetar under utomordentligt ogynnsamma förhållanden, och stödet till dem bör inte naggas i kanten genom anslag till en annan kategori av tidskrifter. Herr talman! Att synskadades informationssituation är otillfredsställande känner vi alla till. En stor förbättring är dock tillgången till dagspressen i form av radiooch kassettidningar. Det skulle vara synnerligen intressant att pröva möjligheten att göra utbudet av kulturtidskrifter tillgängligt för synskadade. Enligt uppgift blir inte kostnaden för utgivning av kulturtidskrifter som taltidningar särskilt stor per tidning. Prenumerationsavgiften räcker i många fall till de rörliga kostnaderna, dvs. den ytterligare kostnad som varje ny prenumerant innebär. Den kostnad som tidskrifterna behöver få täckt i produktionen av en taltidning är framställningen av originalet för taltidningen, och den kostar inte särskilt mycket. Jag anser att en försöksverksamhet med utgivning av kulturtidskrifter som taltidningar är en angelägen satsning för att öka spridningen av debatt och kultur i vårt samhälle. Därför föreslår vpk att 100 000 kr. — och det är inte mycket — skall avsättas för försöksverksamhet med utgivning av kulturtidskrifter som taltidningar. Herr talman! I regeringens budgetproposition behandlas under anslaget G 18 talboksoch punktskriftsbibliotekets verksamhet. Biblioteket svarar bl.a. för talboksoch punktskriftsutlåning åt synskadade. Biblioteket har ansvar för produktion av talböcker och punktskriftsböcker. Regeringen föreslår inte någon som helst ökning av TPB:s verksamhet. Detta får till resultat att synskadades kulturklyfta gentemot andra medborgare ökar. Regeringsförslaget står inte alls i överensstämmelse med vare sig behandlingen av handikapputredningens betänkande Kultur åt alla, som behandlades av riksdagen i mitten av 70-talet, eller det handlingsprogram i handikappfrågor som riksdagen behandlade i samband med det internationella handikappåret. Vi anser att det är oerhört angeläget att ett reformarbete fortsätter på detta område, även om resurserna är begränsade. Skillnaden mellan synskadade och seende i dessa avseenden är så orättvis och avsevärd, att en välfärdsstat inte kan acceptera ett sådant förhållande. Regeringen avvisar TPB:s förslag på en lång rad punkter. Bl. a. föreslår biblioteket 300 fler talbokstitlar, att psalmboken görs tillgänglig genom försäljning på punktskrift och en ökning av möjligheterna att sälja punktskriftsböcker. Regeringen avvisar samtliga dessa förslag. För vår del anser vi det vara nödvändigt, även om resurserna är begränsade, att i någon mån försöka minska klyftan mellan synskadades och seendes kultursituation. Vi föreslår därför att anslaget till TPB utökas med 1695 000 kr. för framställning av ytterligare 300 talbokstitlar, i enlighet med TPB:s eget förslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Kammaren behandlar, som här har framkommit, kulturutskottets betänkande 17 om anslag till film och kulturtidskrifter m.m. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i budgetpropositionen beträffande ärenden som behandlas i detta betänkande. Motionerna har således avstyrkts. Till betänkandet har fogats ett antal reservationer, som jag senare kommer att ta upp. Till betänkandet har också fogats konstitutionsutskottets och kulturrådets yttranden. Jag tillhör den generation som i sin ungdom var verkliga filmentusiaster. Vi såg filmer, flera gånger om — filmer som i dag upplevs som klassiker. Vi kommer t.ex. fortfarande ihåg utantill vad Ingrid Bergman sade till Humphrey Bogart i filmen Casablanca. Visst gjordes det skräpfilmer då också, men skräpfilmer motsvarande dem som visas i dag fanns inte. Risken är, rättare sagt, att speciellt ungdomen i dag endast ser skräpfilmer eller inga filmer alls. Filmtidningen Chaplin, som utges av Statens filminstitut, konstaterade i sitt senaste nummer att det aldrig har stått så illa till med biogåendet i Sverige som det gör i dag. På en dryg tioårsperiod har filmbranschen tappat 5,8 miljoner biobesökare. Mer än var fjärde biobesökare har vänt biografen ryggen. Tidningen konstaterar vidare att även biobesöken i storstadsområdena har börjat minska. Trenden fortsätter i accelererad takt. Under tiden juli 1986 t.o.m. januari 1987 sjönk antalet biobesök med 13 20 jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Tidningen Chaplin hade en redogörelse för olika länders biobesök, TV och videoägande. Överraskande nog har biografen hävdat sig väl i USA och i europeiska länder som England, Frankrike och Tjeckoslovakien. Speciellt Frankrike bör nämnas bland europeiska länder, eftersom framgången till en inte så ringa del måste ha berott på statlig aktivitet och stimulering av filmen. Det bör dessutom nämnas att man i Norge med framgång har bedrivit filmverksamhet i kommunernas regi. Filmen är en del av vårt kulturliv, och den skall stödjas. Det gäller produktion av filmer och stöd för filmvisning så att biograferna inte försvinner helt. Speciellt oroväckande är att biograferna på mindre orter har fått känna av en minskning av antalet biobesökare i den yngsta åldersgruppen, 14-24 år, som i vanliga fall är den flitigaste biobesökargruppen. Det är således viktigt att stödja kvalitetsfilmernas spridning. På förslag från Svenska filminstitutet har regeringen föreslagit en ökning av medlen för distribution av film, både 16 mm och 35 mm bredd. Stödet omfattar således även 16 mm film för biovisning. Jag har sett en 16 mm film helt nyligen och kan bekräfta att kvaliteten var bra. En lovvärd satsning för filmen har gjorts av Bio Kontrast-verksamheten. De flesta av landets småbiografer finns ju i Folkets Hus, över 300. Speciellt bör nämnas Barnens Bio Kontrast. År 1986 fanns verksamhet på 760 platser och i 90 olika kommuner. Antalet besök var 160 000. Verksamhet för ungdom tillkommer. Folkets Hus-film i skolan har varit framgångsrik. Det gäller att rädda biografer och nå ny publik. Det är således mycket på gång, men dessa satsningar bör få ett statligt stöd även i fortsättningen för att biografverksamheten inte helt skall dö ut. Sedan förra året har Filminstitutets anslag för visningsfrämjande åtgärder villkorats så att bidragen till Folkets Hus-föreningarnas riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten och till Förenade Filmstudios inte skall understi ga vissa belopp. Dessa organisationer skall således tillförsäkras stöd. I reservation nr 1 går moderaterna mot, som det heter, specialdestineringen av bidragen. Utskottsmajoriteten fann ingen anledning att gå emot regeringens förslag, och jag yrkar, herr talman, avslag på reservation nr 1. Sedan till det statliga stödet för fonogramverksamhet. Efter flera års översynsarbete och utvärderingar har bilden klarnat i fråga om ansvarsfördelning gällande fonogram och noter. Enligt regeringens förslag skall Svenska Rikskonserter inrikta sin fonogramproduktion på utgivning av svensk musik som inte annars har utgivits på fonogram samt artister som inte är tillräckligt representerade på fonogram. Det är således fråga om ny svensk musik. Musikaliska akademien skall i fortsättningen ensam ha ansvaret för fonogramantologin Musica Svecixz. Dessutom bör antalet statligt finansierade fonogram vara totalt 100 under en utgivningstid av tio år. Kulturrådet skall få ett helhetsansvar. Regeringen har uttalat att kulturrådet bör ägna särskild uppmärksamhet åt utgivning av barnfonogram. Utskottet har angivit ytterligare ett område som bör uppmärksammas, nämligen utgivning på fonogram av svensk folkmusik. När det gäller distribution av kvalitetsfonogram föreslår regeringen statligt ekonomiskt stöd av engångskaraktär under tre år, och möjlighet att träffa avtal med enskilda organ. Vidare har utskottet ställt sig bakom regeringens förslag att bidraget till STIM/Svensk musik för notutgivning ökas med drygt 700 000 kr. för nästa budgetår. Totalt blir stödet för fonogram och musikalier 8,4 milj.kr. Moderaterna, som vill avskaffa statens kulturråd och minska anslagen till kulturen, överraskar med att föreslå en ytterligare ökning av anslagen med 1,7 milj.kr. för stöd till utgivning av fonogram som tillgodoser en smal och begränsad marknad. Utskottet har konstaterat att regeringens förslag går i motionens riktning. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservation nr 2. Jag kommer nu att behandla avsnittet om kulturtidskrifter. Kulturtidskrifterna är viktiga inslag i vårt kulturliv. I dessa alster kommer en mångfasetterad kultursyn fram, och det främjar vårt kulturliv. Förra året avvecklades ju stödet för organisationstidskrifter. I flera motioner har föreslagits att stödet till organisationstidskrifter skall återinföras. Kulturutskottet har i likhet med konstitutionsutskottet inte funnit några skäl att återgå till det gamla systemet. Distribution, ekonomi, administration och teknisk utveckling har vållat problem, och kulturrådet kommer att följa utvecklingen när det gäller stödåtgärder under en treårsperiod och framlägga ett förslag till budgetåret 1989/90. I reservation nr 3 föreslår vpk ett stöd för organisationstidskrifter på 20 milj.kr. och begär nya regler för fördelningen av dessa medel. Det bör nämnas att organisationstidskrifter vänder sig till medlemmar med visst intresse inom sin organisations område. Tidskrifterna är momsbefriade, och organisationerna har i regel statligt organisationsstöd utöver medlemsavgifterna. Kulturrådet fördelar stödet, och det finns inga principiella hinder för att organisationstidskrifter skall få detta stöd, förutsatt att de inte kan få stöd från annat håll. Men det är ju inte fråga om att återinföra det speciella organisationstidskriftsstödet. Jag yrkar således avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 föreslår vpk 100 000 kr. till försöksverksamhet med taltidningar avseende kulturtidskrifter. Jag hänvisar till kulturrådets aviserade försöksverksamhet med marknadsföring och distribution samt taltidningskommitténs slutbetänkande, som skall komma i dagarna. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. I reservation nr 6 av centerpartiet föreslås 10 milj.kr. utöver regeringens förslag för tidskrifter som ges ut av ideella föreningar och folkrörelser. Det har också i dag framgått vilka argument centerpartiet har. Med hänvisning till riksdagens principbeslut förra året och till de begränsade resurserna yrkar jag avslag på reservationerna 5 och 6. I detta sammanhang bör noteras att utgivning av kulturtidskrifter underlättas i regeringens förslag. Det gäller tidskrifter som tidigare inte fått bidrag. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla litteraturstöd. Mellan staten och Stiftelsen Litteraturfrämjandet finns ett avtal beträffande utgivningen av En bok för alla. Avtalet gäller t.o.m. budgetåret 1988/89. Enligt detta avtal skall Litteraturfrämjandet med sin marknadsföring bedriva läsfrämjande verksamhet i skolor, studieförbund och andra organisationer. Av det statliga bidraget skall minst 400 000 kr. användas varje budgetår till särskilda insatser för barn och ungdom. I den centerpartistiska reservationen nr 9 föreslås att ett anslag på 400 000 kr. skall inrättas i läsfrämjande syfte för barnoch ungdomsorganisationer. Jag hänvisar till det särskilt markerade anslag som Litteraturfrämjandet har för spridning av böcker bland barn och ungdomar. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna nr 8 och 9. När det gäller talböcker och punktskrift föreslår utskottet att talboksoch punktskriftsbiblioteket får bemyndigande att träffa avtal för högst tre år med ett eller flera företag beträffande utnyttjande av TPB:s masterbandsarkiv m.m. Denna åtgärd skulle hålla talbokspriserna nere, ge biblioteken ökad valfrihet och öka produktionen. I detta sammanhang bör man komma ihåg att det sedan budgetåret 1984/85 har utgått särskilda medel för taloch punktskriftsbiblioteket avseende produktionskostnader för punktskriftsböcker för försäljning. Punktskriftsböckerna säljs till starkt subventionerade priser. Verksamheten befinner sig alltjämt i sin början, och efterfrågan är svårbedömd. Enligt regeringens förslag skall psalmboken kunna behandlas som övriga punktskriftsböcker för försäljning. Man bör komma ihåg att det finns en möjlighet för biblioteket att i takt med efterfrågan producera en bok på punktskrift från magnetband. Man behöver således inte trycka böcker och vara osäker på om de kommer att bli sålda, utan man kan gå ut och erbjuda sina titlar i vanlig ordning. Lars Ahlmark ställde synskadade mot andra. Jag vill påstå att vi här behandlar olika poster med olika bakgrund. Det går inte att dra så enkla slutsatser vad gäller prioriteringar. Jag vill säga några ord till om talboksoch punktskriftsbiblioteket. Enligt tillförlitliga källor löser biblioteket internt produktionen av psalmboken i punktskrift. Biblioteket minskar antalet boktitlar och kommer igen med anslagsansökan nästa år, såvitt jag förstår. De kristna behöver således inte vänta på detta. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 12 och 13. Innan tiden går ut vill jag säga några ord beträffande anslag till svenska språknämnden. Här råder inga politiska motsättningar, och regeringens förslag till anslag har inte föranlett några reaktioner. Men jag vill påminna kammaren om att nämndens verksamhet i viss utsträckning bidrar till landets självständighet och försvarandet av det nationella språkarvet inför det anglosaxiska hotet. I övrigt hemställer jag om bifall till utskottets hemställan och regeringens proposition avseende de delar jag har berört.
Herr talman! Erkki Tammenoksa gav inte några som helst motiv till att han ville avslå vår reservation om Bio Kontrast och SFF. Jag kan väl förstå det. Det finns nämligen inga rimliga motiv därtill. Det är en synnerligen egendomlig ordning för dessa anslag, så som jag beskrev i mitt inledningsanförande. Jag hade tänkt säga, att eftersom statsrådet var vänligt nog att befinna sig i kammaren skulle jag vilja ge honom rådet att till nästa år titta på denna oformlighet i budgetpropositionen och rätta till den — men han finns inte här längre. Vad sedan gäller psalmboken i punktskrift är det totala anslaget för denna produktion av punktskriftsböcker för försäljning 387 000 kr. För att producera 200 psalmböcker erfordras 600 000 kr. Det säger sig självt att det inte blir någon produktion av psalmböcker om man inte är beredd att låta dem tränga ut en stor del av den övriga produktionen — och det är inte rimligt. När majoriteten har tillstyrkt avslag vad gäller de extra 600 000 kr. har man i praktiken punkterat möjligheten att ta fram psalmboken.
Herr talman! Jag vill bara på en enda punkt göra ett ytterligare konstaterande, nämligen beträffande kulturtidskriftsstödet och dess storlek. Jag tycker att det skulle vara tragiskt om de många organisationstidskrifter vi nu har skulle försvinna. Det skulle vara oerhört trist för den kulturpolitiska debatten och oerhört illa för den vitalisering som dessa tidningar och deras rörelser medför. Låt mig också tillägga, att det bör framhållas när kulturrådet gör sin redovisning att medlemmarna i de många ideella organisationerna och deras aktiviteter är värdefulla inslag i vårt kulturarbete.

Herr talman! Vad gäller organisationstidskrifter beslutade riksdagen förra året, efter förslag från regeringen, att anslaget Stöd till organisationstidskrifter skulle avskaffas. Så skedde med hänvisning till ICA-Kuriren, SAF tidningen och LO-tidningen. Detta beslut har inneburit att många organisationstidskrifter som representerar folkrörelser och politiska organisationer, som exempelvis handikapprörelsen och idrottrörelsens tidningar, har blivit lidande. Vad det då gällde var egentligen en reell besparing på drygt 20 milj.kr. som har försvårat den demokratiska processen. Det är naturligtvis fullt möjligt att se till att detta anslag, Stöd till organisationstidskrifter, återinförs. Därför anser vårt parti att 20 milj.kr. bör anslås för detta ändamål. Det skulle ge förutsättningar för olika organisationstidskrifter att föra fram information som berikar den demokratiska beslutsprocessen. Inget som helst skäl talar alltså för att det är omöjligt att återinföra anslaget. Vad gäller TPB:s verksamhet föreslår regeringen ingenting. Men TPB har fört fram en rad förslag, bl.a. att man skulle få resurser för att ge ut ytterligare 300 boktitlar och för att göra psalmboken tillgänglig i punktskrift. Men biblioteket får inte gehör för sina krav. Vad skulle det då kosta att tillmötesgå kraven? — Kostnaderna skulle vara 1695 000 kr, och vi anser att det beloppet inte är särskilt stort. Det är nödvändigt, även om resurserna är små, att i någon mån försöka minska klyftan mellan synskadades och seendes möjligheter att ta till sig information. Jag vill bara påminna om att det sammanlagda antalet boktitlar som ges ut från TPB är 2 100. Samtidigt ges varje år 10 000 boktitlar ut i svartskrift. Med denna utgångspunkt anser vi att det är nödvändigt att göra någonting för att minska den orättvisa som i dag finns mellan synskadade och den övriga befolkningen vad gäller bokutgivning.
Herr talman! Jag blev häromdagen uppringd av en äldre man, som tillhör den grupp som väntar på att få psalmboken i punktskrift. Jag sade till honom att jag hoppades att det trots allt skulle kunna bli ett positivt beslut i riksdagen i dag. Men om det inte blir så, och om han ringer mig om några dagar och jag säger att han bör vända sig till Erkki Tammenoksa, då är min fråga: Vad svarar Erkki Tammenoksa, när mannen undrar varför det inte är möjligt att göra denna utgivning?
Herr talman! Jag vill först säga några ord till Lars Ahlmark. Jag försökte utveckla resonemanget om vilket stöd film och filmvisning behöver. Bio Kontrast bedriver en bra verksamhet. Låt oss ge den en planeringstid och underlätta sammarbetet med filminstitutet. — Det är mitt svar. När det sedan gäller det som Karl Boo och Alexander Chrisopoulos säger om det speciella stödet till organisationstidskrifter anser jag att man skall vara ärlig i debatten. När avvecklingen av tidskriftsstödet diskuterades kunde vi konstatera att en del tidskrifter klarar sig utan stöd. Det finns givetvis sådana som inte gör det, men nu handlar det om kulturtidskrifter och inte om att återgå till det gamla systemet. Organisationstidskrifterna finns med bland de andra tidskrifterna, som jag redan har sagt i mitt anförande, och söker pengar hos kulturrådet. Vi får följa utvecklingen och se om det visar sig att behovet är så stort att anslaget måste ökas. Till sist några ord till Jan-Erik Wikström och Lars Ahlmark beträffande psalmboken: Mitt svar är givetvis att psalmboken kommer att tas fram av taloch punktskriftsbiblioteket. Vad jag förstår kostar det inte 600 000 kr. utan mer. Men det kommer att finnas pengar därtill. Sedan är det en annan sak vilket slags ansökan biblioteket har för nästa verksamhetsår och hur man planerar sin interna verksamhet. Men den som önskar en psalmbok blir inte utan.
Herr talman! Vi är helt överens om, Erkki Tammenoksa, att Bio Kontrast och SFF skall ha sina pengar. Men det stolliga är att riksdagen år efter år beslutar att Bio Kontrast skall ha minst 1 240 000 kr. — och sedan bestämmer filminstitutet att Bio Kontrast skall ha 1 300 000 kr. Riksdagen beslutar år efter år att SFF skall ha minst 870 000 kr. — och därefter beslutar filminstitutet att SFF skall ha 870 000 kr. Det är inte en rationell hantering.
Herr talman! Jag är rädd att den äldre mannen som ringde mig om psalmboken i punktskrift tycker att det är ett litet torftigt svar. Biblioteket har begärt 600 000 kr. för att publicera boken. Det vore bra om biblioteket kunde sätta i gång med det ganska omgående. Eller skall jag tolka det hela så, att Erkki Tammenoksa har fått försäkringar om att detta anslag kommer att utgå till nästa år?
Herr talman! Vad gäller psalmboken har TPB fört fram förslag om att få drygt 1 600 000 kr. för att ge ut 300 böcker. I det kravet ingår också psalmboken. I vår reservation för vi fram de krav som TPB har ställt. Däri ingår utgivning av psalmboken. Skillnaden mellan vår reservation och övriga är att vi inte vill ge pengar som är öronmärkta speciellt till psalmboken. Vi vill att TPB självt skall göra nödvändiga prioriteringar och vi vill ge tillräckliga resurser för det.
Herr talman! Jag har argumenterat tillräckligt mycket mot Lars Ahlmark. Jag kan givetvis försöka få sista ordet, men jag har ingen anledning till det. Jan-Erik Wikström frågade om jag kan försäkra någonting inför nästa budgetår. Det kan jag givetvis inte göra. Vi får ta itu med nästa års budgetarbete i vanlig ordning.